Fru talman! Ulf Lönnqvists sätt att resonera om hur en regering bör handha sina uppgifter är oerhört avslöjande. Han resonerar som om det är ministern som bestämmer, eller kanske rent av statssekreteraren. Min uppfattning är att en regering gemensamt måste ha ansvar för saker, och inte en enskild minister. Därmed har han hamnat i samma läge som Jan Fransson tidigare. Centern har aldrig haft parlamentariskt underlag för att helt och fullt genomföra sin politik. Icke förty måste vi ha rätt att hela tiden driva vår raka linje när det gäller vår ideologiska uppfattning i olika detaljfrågor. Detta gällert.ex. livsmedelssubventionerna. Där är principen att momsen på de baslivsmedel man bestämmer sig för i sin helhet egentligen borde restitueras till konsumenterna. Sedan sade Ulf Lönnqvist att en miljard i prutning för några år sedan är mycket värre än 850 miljoner i dag. Det är detta som kallas intellektuell ohederlighet. Den miljarden prutades — delvis mot centerns uppfattning i minoritet i regeringsställning — från en mycket högre nivå än den nuvarande, trots att kostnaderna för konsumenterna vid den tidpunkten var mindre. Det är en väsentlig skillnad. Vi prutade ned till 4,3 miljarder, ni prutar ned till 3 miljarder. Man säger här att 3 miljarder inte är så dåligt. Nej, det är det kanske inte, men centerns förslag är 850 miljoner bättre! Så enkelt är det. 1977 fick unga jordbrukare i Sverige äntligen framtidstron åter och vågade börja satsa på utbildning och annat. Den är ni nu på väg att helt förstöra. Jag undrar om ni själva, i regeringen, riktigt insett detta.

Fru talman! Jag har av naturliga skäl inte någon större anledning att kritisera Ulf Lönnqvists inlägg med anledning av det sakliga innehållet i den del det tog sikte på den begränsning av livsmedelssubventionerna som regeringspartiet och vi är överens om. Däremot framtvingade han mitt anförande genom sitt sätt att argumentera. Jag vill gärna peka på att den ryckighet i fastställandet av subventionsnivån som ni har åstadkommit under era två regeringsår har varit utomordentligt olycklig för jordbruket. Med höjningen för ett år sedan skapade man förväntningar som enbart är till nackdel inom jordbruket — det måste vi hålla i minnet. Ulf Lönnqvist beskrev det så, att höjningen tillkom av omsorg om barnfamiljerna — för att tillförsäkra dem billig mjölk. Det vore kanske riktigare att vända sig till kommunisterna och tacka för den hjälpen — två tredjedelar av fjolårets höjning av livsmedelssubventioneringen kom ju faktiskt till på grund av kommunisterna. De tvingade på det sättet fram en reducering av den höjda momsen, som också omfattade mat. En tredjedel av höjningen av livsmedelssubventioneringen då stod alltså regeringen för, och två tredjedelar stod kommunisterna för. Skall någon tackas för det är det väli så fall John Andersson och hans partivänner. Den historieskrivningen tycker jag skall läggas till den vackra och heroiska beskrivning Ulf Lönnqvist gjorde. Sedan vill jag, fru talman, erinra om att ingen har nämnt det moderata förslaget i en av reservationerna om en utvärdering av effekterna av livsmedelssubventioneringens minskning efter den nu företagna begränsningen. Är det på det sättet, som görs gällande, att konsumenterna får gå över till mindre bra och mindre näringsriktigt sammansatt kost på grund av minskade livsmedelssubventioner, så vill vi ha reda på det. Likaså är det intressant att få reda på om lantbrukarnas synpunkter beträffande avsätt ningsutrymmet för deras produkter är riktiga. Det har regeringspartiet i all sin maktfullkomlighet gått emot. Jag förstår inte riktigt meningen med det. Det finns tydligen en majoritet för att minska livsmedelssubventionerna, men jag förväntar mig att de partier som i övrigt inte vill ha någon minskning stöder detta krav — det måste vara i linje med både centerpartiets och kommunisternas inställning att vi faktiskt får en sådan utvärdering. Jag förväntar mig alltså att de för den skull stöder vår reservation på den punkten.
Fru talman! Jag har inte påstått, Ulf Lönnqvist, att enbart sänkningen av matsubventionerna skulle betyda katastrof för barnfamiljerna. Men om vi nu skall hålla oss till barnfamiljerna vill jag säga att de är hårt klämda även på andra områden. Det är väl så väl omvittnat att vi inte behöver uppta kammarens tid med att tvista om det. Matsubventionerna är ju ett bra fördelningspolitiskt instrument. Därför bör man inte börja skära tjocka skivor i matsubventionerna. Det finns andra vägar att gå fram på. Vi kan ju skärpa inkomstskatten på stora förmögenheter, det är möjligt att utöver vad regeringen har föreslagit höja omsättningsskatten på börshandeln, och vi kan också ta in litet mera på realisationsvinstbeskattningen på aktier. Det är väl vidare inte nödvändigt att ge höginkomsttagare stora skattelättnader. Jag tror att vi skulle uppfylla förhoppningarna hos människor som vid det senaste valet stödde våra partier, om vi gick fram på den vägen, istället för att vidta åtgärder som drabbar de sämst ställda i samhället hårdast. Jag tror att det skulle ligga i våra väljares intresse att inkomstförstärkningarna skulle hämtas ur dessa källor i stället för att man skulle försöka fiska de sista örena ur t.ex. barnfamiljernas fickor.

Är det ändå inte litet av bedrägeri att göra på det sättet?
Fru talman! Det är alldeles riktigt, som Einar Larsson säger, att en regering har ett samfällt ansvar. Det är också riktigt att centern inte var ensam i regeringen, och jag har inte heller påstått något annat. Men jag har påstått att om en regering samfällt har att ta ansvar, är också centern ansvarig för det borttagande av matsubventioner med över en miljard kronor som jag pekade på. Det ansvaret kan varken Einar Larsson eller någon annan i centerpartiet avsäga sig. Den raka linje till vilken Einar Larsson hänvisade tycker jag alltså för min del är ganska krokig. Nu säger Einar Larsson att jordbrukarna fick framtidstro 1977, men att vi är på väg att förstöra den. Einar Larsson! Det var ju på det sättet att den socialdemokratiska regeringen tvangs tillsätta en livsmedelspolitisk utredning just därför att förhållandena inom jordbruket för såväl konsumenter som producenter var sådana att det inte fanns någon framtidstro. Tvärtom havererade jordbrukspolitiken i hägnet av den ekonomiska politik som Einar Larssons partivänner stod faddrar för. Till Arne Andersson i Ljung vill jag bara säga att det är klart att ett införande av subventioner skapar ett visst läge och att ett borttagande av subventioner alltid innebär en annan situation — det är ofrånkomligt. Det innebär vidare inte någon större ryckighet att ta bort subventioner 1983 än vad det var att göra det 1981 och 1982. När det så gäller utvärderingen av effekterna vill jag hänvisa till att det i den arbetande livsmedelskommittén, i vilken John Andersson ingår, finns möjlighet att ta upp dessa frågor och att den enligt sina direktiv också skall göra detta. John Andersson! Ja, de olika åtgärder som man kan hitta på för att förstärka samhällsekonomin kommer säkerligen att behövas. Varenda åtgärd som det finns förutsättning att genomföra kommer att behövas för att sanera samhällsekonomin, i det skick som den överlämnades efter sex års borgerligt styre. Sedan anser jag inte, John Andersson, att det är fråga om något bedrägeri. Det vi var ense om för ett år sedan var att höja subventionerna på mjölk. Jag vill erinra om att den socialdemokratiska regeringens förslag nu innebär att man icke rör mjölksubventionerna. De finns kvar till fromma för barnfamiljerna.
Fru talman! Det var ju välgörande att Ulf Lönnqvist fick ge med sig helt i fråga om den underliga uppfattning han tycktes ha om att det är ministern ensam som styr. Det var bra att vi fick det klarlagt. Det är kanske också bra för hans eget fortsatta arbete att han har det klart för sig. O. K. — jag kan vara med och ta ansvaret, även om vi som tillhörde en minoritet hade en annan uppfattning i trepartiregeringen. Men än en gång, Ulf Lönnqvist: Det var från en mycket högre nivå de variationerna skedde. Kvar låg en betydande subvention på exempelvis kött. Det som händer nu är att man slår bort hela livsmedelssubventionen på kött. Därmed slår man också ut de köttproducerande företagen. Detta är mycket enkelt — jag har exemplifierat det tidigare: 50 ton kött per producent och en minskning i pris med 2 kr. ger 100 000 kr. Det är mer än vad man hade i totalinkomst, och då kan man inte fortsätta. Så enkelt är det. Man lever tydligen i en mycket verklighetsfrämmande miljö i departementet, särskilt om man tror att livsmedelskommittén och den proposition som regeringen nu framlagt skulle inge jordbrukarna framtidstro. Det är ju alldeles hissnande att man kan dra den slutsatsen. Men den saken skall vi diskutera efter julhelgen, och jag avser att återkomma då. Däremot kan jag inte låta bli att nu kommentera den underliga uppfatt ningen att avsikten är att minska användningen av handelsgödseln genom att klämma till med en S-procentig avgift. Vet inte Ulf Lönnqvist att om man sparar 100 kr. i utgifter på en gröda, kanske man förlorar 500 kr. i inkomst. Totalresultatet är att producenten förlorar 400 kr. per hektar, trots att marginalen redan är mindre än så. Jag finner att jag får allt större anledning att understryka vad jag sade i mitt första anförande beträffande bristen på kunnighet och sakkunskap inom jordbruket när det gäller växtfysiologi och jordbruksekonomi.
Fru talman! Jag kan inte underlåta att uttrycka en viss förvåning över att Ulf Lönnqvist beträffande vår reservation 6 med begäran om utvärdering av livsmedelssubventioneringens effekter säger att detta skulle vara en fråga för livsmedelskommittén. Det är en alldeles fträmmande och ny upplysning, och jag vill gärna i all stillhet erinra om att där har nog Ulf Lönnqvist fel. Jag tror att det snarare är så att man är så väldigt mån om sin egen regering att man tycker illa om varje påpekande om en lämplig åtgärd. Det är en mycket säkrare beskrivning av verkligheten än att hänvisa till livsmedelskommittén, som inte har med detta att göra. När det gäller nästa häpnadsväckande upplysning tar sig nog landets bönder för pannan. Jag undrar om Ulf Lönnqvist talar för regeringen när han säger att det inte är någon ryckighet att ena året öka livsmedelssubventioneringen med 700 å 800 milj.kr. och nästa år minska den med 850 milj.kr. Ulf Lönnqvist är ensam här i kammaren och förmodligen i hela Sverige om att ha uppfattningen att det inte innebär ryckighet. Det skulle i så fall närmast tala för att man inom regeringen nästa år skulle höja subventionerna med en miljard igen och fortfarande hävda att varje regering har sitt problem och att de måste lösas på bästa sätt. Men någon ryckighet skulle det alltså inte innebära. Enligt alla andras mening är detta ryckigt. Vilken annan motivering som helst kan man hitta på, men ryckigt är det.
Fru talman! Det är väl ändå att göra det litet för lätt för sig, Ulf Lönnqvist, att hänvisa till att de höjningar av subventionerna som skedde för ett år sedan lades på mjölken och fortfarande finns kvar. Det var ju så att summan bestämdes, och sedan kom man överens om på vilka produkter subventionerna skulle läggas ut. Då råkade de komma på mjölken. Men någon diskussion fördesinte om att man ett år senare skulle ta bort subventionerna på kött osv.

Jag måste fråga: Varför i herrans namn inte börja där? Det borde väl vara fördelningspolitiskt riktigt. Varför börja med att angripa matsubventionerna? Låt oss plocka ut vad som är möjligt och rimligt att få ut där det finns pengar! Låt oss ta detta först i stället för att börja med att angripa matsubventionerna!

Fru talman! Om det gläder Einar Larsson att jag sade att det var en centerpartistisk statsminister och en centerpartistisk jordbruksminister i den regering som minskade matsubventionerna med en miljard, så skall jag visst kosta på mig att sprida den glädjen. En miljard är en miljard, Einar Larsson — och drygt det, eftersom det var mer ni tog bort — oavsett från vilken nivå det tas. En centerpartistisk statsminister och en centerpartistisk jordbruksminister i en borgerlig regering som tar ner livsmedelssubventionerna med belopp i denna storleksordning medverkar onekligen till att subventionerna minskas. Det är dessa enkla fakta jag ville slå fast, när Einar Larsson nu har avvikit från sin tidigare raka linje. Jag konstaterar att det var på det sättet. När det gäller handelsgödsel, som Einar Larsson plötsligt gled in på, vill jag säga att visst ingår avgiften på 5 90 i en strävan att få ner användningen. Men om det nu är så fruktansvärt, skall jag bara redovisa att redan i dag tas det ut en avgift på 12 90 för handelsgödsel inom regleringssystemets ram. Även denna avgift har syftet att minska användningen. Detta med ryckigheten, Arne Andersson i Ljung: Jag ser att Arne Andersson håller sig för pannan. Jag är ledsen att behöva säga att han nog får fortsätta att hålla sig för pannan. Vad jag sade i mitt förra inlägg var nämligen följande. Om en borgerlig regering 1980 höjde livsmedelssubventionerna med 800 miljoner och borgerliga regeringar 1981 och 1982 minskade livsmedelssubventionerna med över en miljard, innebar det i så fall en mindre grad av ryckighet än det socialdemokratin nu har gjort? Det var bara detta jag efterlyste ett svar på. Så håll kvar handen för pannan en stund till och fundera över detta, Arne Andersson. Vidare är det så, Arne Andersson, att livsmedelskommittén visst skall analysera följderna för livsmedelspolitiken i vårt land av både subventioner och andra inslag i politiken. Slutligen vill jag säga till John Andersson, att jag inte har yttrat mig om de exempel som han nämnde på olika former av inkomstförstärkningar. De får stå för honom själv. Det jag har sagt är att alla inkomstförstärkningar som det kan finnas realism och verklighet bakom säkerligen kommer att behövas, liksom de besparingar som det finns realism och verklighet bakom.

Fru talman! Jag skall helt kort säga några ord i anledning av reservation nr 11, som gäller avgifter på musselodlingar. Jag har svårt att fatta majoritetens inställning till prövning av och avgifter för musselodlingar. De odlade musslorna utgör, som framgår av reservationen, endast en bråkdel av den mängd musslor som finns på västkusten. Man sätter inte ut någonting i vattnet i form av yngel eller liknande, utan endast rep där mussellarverna fäster och växer upp. De livnär sig av den näring som finns i havet, och musselodling är utan tvivel en bra metod för att minska verkningarna av övergödning. Det har alltid funnits mängder av musslor på västkusten — vissa perioder mer, vissa perioder mindre. Men jag har aldrig hört att de skulle utgöra någon fara för miljön. Jag är övertygad om att ingen annan heller — möjligen naturvårdsverket undantaget — har gjort det. Jag kan heller inte se att det är någon skillnad på om musslorna hänger på ett rep eller om de ligger på bottnen. Relativt få känner till det här med musselodling. Men jag tror att de flesta som badat på västkusten — och det har nog många av riksdagens ledamöter gjort — har sett vilka mängder musslor det finns. Musslorna är en stor tillgång. De är rika på protein och relativt billiga. För dem som tycker om musslor — och de blir fler och fler — är de en läckerhet. Det är också en tillgång som skapar arbetstillfällen i en känslig miljö. Det har kommit in en ny aspekt på musselodling. Man har kommit på att vi vid avspärrning på kort tid — mindre än ett par år — kan skaffa fram stora kvantiteter protein genom att dels tillvarata vilda musslor, dels bygga ut kapaciteten på våra odlingar. Jag vill därmed ha sagt att musselodling kan bli mycket värdefull ur beredskapssynpunkt. Det är inte minst därför angeläget att verksamheten redan nu kan utvecklas och erfarenheter vinnas. Denna utveckling får inte förhindras av onödigt kostsamt krångel och byråkrati. Konsumtionen ökar, och vi importerar stora kvantiteter. Jag kan inte finna ett enda skäl till tillståndsgivning och övervakning ur miljöskyddssynpunkt. Jag hoppas därför att så stor del av majoriteten tänker om att vi kan låta denna för Sverige nya näring slå rot och utvecklas, till glädje både för svenska konsumenter, som får en kvalitet som inte finns någon annanstans, och för dem som har bekymmer för handelsbalans och sysselsättning. Självfallet yrkar jag bifall till samtliga reservationer där moderaterna är med, men pekar särskilt på reservation nr 11, som är en gemensam borgerlig sådan.

Fru talman! Regeringens proposition 1983/84:40, som bl.a. innehåller förslag om införande av avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöskyddslagen, kommer — om den går igenom här i kammaren — att mycket hårt drabba en ny yrkesgrupp som arbetar med vattenbruk, som är den samlande benämningen på fisk-, mussel-, skaldjursoch algodling. Effekten av ett avgiftssystem enligt förslaget skulle, vilket Kerstin Ekman och jag skriver i vår motion 1983/84:98, bli förödande för möjligheten till nyetablering inom havsbruket. Både jordbruksministern och majoriteten i jordbruksutskottet vet med all säkerhet att havsbrukarna oftast startar med mycket små resurser och bygger upp sin verksamhet på lång sikt. Om fiskeeller musselodlingsföretag i initialskedet belastas med en prövningsavgift och därefter med en årlig tillsynsavgift skulle det med stor sannolikhet innebära etableringsstopp för många presumtiva havsbrukare. Företagare med havsbruk måste undantas från dessa avgifter. SNF:s länsförbund i Göteborgs och Bohus län har genom brev uppmärksammat oss riksdagsledamöter på en del fakta om de förut nämnda odlingarna. Länsförbundet säger att tillgängliga kunskaper ger belägg för att musselodlingar och algodlingar ej ger upphov till negativa effekter på den marina miljön och anser att det inte är befogat med prövning enligt miljöskyddslagen. De anser också att ett eventuellt förbud skulle verka menligt för i första hand småföretag, ofta verksamma i glesbygder, där möjligheterna att utveckla industriell verksamhet är små. I betänkandet från jordbruksutskottet står det, att kostnaderna för prövning och tillsyn för berörda myndigheter är stora, ca 100 milj.kr. per år, och att det är rimligt att dessa kostnader betalas av dem som utövar den verksamhet som kontrolleras. Det kan ju så tyckas och är kanske i princip riktigt. Men om lagen då är för ambitiös så kostar den administrativa hanteringen alldeles för mycket och drabbar alltså de verksamma helt onödigt och för hårt. Vi anser därför att en ordentlig översyn bör göras på den administrativa delen av prövningsförfarandet så att denna kostnad blir minimal för berörd myndighet. Vi kan inte heller se att verksamheter inom havsbruket är så miljöförstörande att de behöver prövas enligt andan i propositionen. Detta har vi också fått bekräftat i flera brev från människor och organisationer som väl känner till dessa verksamheter. Fru talman! Eftersom jag inser det orimliga i att ta ut en prövningsoch tillsynsavgift på de i mitt anförande uppräknade havsbruksverksamheterna, yrkar jag bifall till motion 1983/84:98 av Kenth Skårvik och Kerstin Ekman samt till reservationen nr 11 mom. 6 B.

Fru talman! Jag har tänkt att i detta anförande ägna mig åt samma problemområde som Jens Eriksson och Kenth Skårvik uppehållit sig vid. Men innan jag går in härpå vill jag knyta an till den diskussion som tidigare i dag har förts på jordbrukspolitikens område. Med anledning av diskussionen om subventioneringen av livsmedel vill jag meddela att vi från centerns sida mycket väl kan tänka oss att instämma i det krav som förts fram i reservation nr 6 när det gäller att närmare analysera hur borttagandet av livsmedelssubventionerna påverkar konsumtionsvanorna. För att, fru talman, återgå till den avgift som skall tas ut för tillsyn enligt miljöskyddslagen är det ju så att man skall ta in 105 milj.kr. för att finansiera kostnaderna för denna tillsyn. Det kan naturligtvis vara rätt att göra det i fråga om ett antal verksamheter, men för vissa verksamheter som prövas enligt miljöskyddslagen kan de föreslagna avgifterna bli mycket tunga att bära. En sådan näring är just vattenbruket. Vattenbruk är den samlande benämningen på fiskmusselskaldjursoch algodlingar. Detta är en näring som är under uppväxande i Sverige. I Bohuslän sker just nu en expansion på framför allt musselområdet. Algodling är också en verksamhet som kommer att bli omfattande inom en nära framtid. Vattenbruket är en framtidsnäring som kommer att få stor betydelse för att skapa jobb i framför allt glesbygder. För Bohusläns del har näringen redan fått positiv betydelse för sysselsättningen i länets glesbygdsoch kustområden. I dessa områden, där arbetslösheten är hög och det är ont om nya jobb ställs stora förhoppningar på vattenbruket. I Bohuslän finns f. n. 52 odlingstillstånd för musslor med en produktion på 14 000 ton våtvikt. Eftersom musslorna skördas efter 18 månader, handlar tillstånden om 7 000 ton per år. Samtliga tillstånd utnyttjas inte fullt ut ännu utan endast till ca 60 26. Denna omfattning på musselodlingen ger f. n. ca 50 årsarbetstillfällen i Bohusläns kustoch glesbygder. Enligt utvecklingsfondens prognoser kommer ca 100 personer att vara sysselsatta i denna näring redan under odlingssäsongen 1985/86. Ur miljösynpunkt kan inga negativa effekter på miljön påvisas. Musslorna lever på växtopch djurplankton som de filtrerar ur vattnet. Det förekommer alltså ingen som helst tillsats av näring till musselodlingarna. Tvärtom tas alltså en del av den näring som finns i vattnet om hand. Och det är ju just övergödning som är ett av problemen vid våra kuster. Varje mussla filtrerar 24-36 liter vatten per dygn. I den mån som det förekommer någon miljöpåverkan från musselodlingarna är det alltså en positiv påverkan. Det bör också nämnas att den mängd musslor som vi här pratar om är en försvinnande liten del av alla de musslor som finns. Det är ju bara några få tusen ton som odlas jämfört med de hundratusentals ton som finns i naturligt tillstånd i kustvattnen. Det är därför helt orimligt att en sådan verksamhet skall belastas med s.k. miljöskyddsavgifter. Även ur samhällsekonomisk synpunkt är vattenbruket en mycket viktig näring för Sverige, då det f. n. sker en stor import av produkter som kommer från detta område. Som exempel kan nämnas att bara när det gäller musslor importeras ca 13 000 ton, framför allt från Korea och Danmark. En ny näring som är under uppväxande har oftast mycket snäva ekonomiska ramar, och havsbruksverksamheterna är inget undantag. Lönsamheten är därför låg. En extra pålaga i form av den föreslagna avgiften kan därför komma att påverka näringens utveckling på ett mycket negativt sätt. Den hittillsvarätide utvecklingen av näringen har stöttats av olika regionala och centrala organ, och det är därför befängt att nu införa en avgift, som kraftigt kommer att försvåra nyetablering och utveckling av näringen. Därför bör vattenbruksverksamheterna undantas från denna miljöskyddsavgift. Det är beklagligt att jordruksutskottet inte gått på denna linje, trots att det finns en partipolitisk enighet på Bohusbänken, vilket framgår av inlämnade motioner. Däremot är det glädjande att företrädarna för centern, folkpartiet och moderaterna avgivit en reservation där man kräver att musselodlingarna generellt skall undantas från denna avgift. Personligen hade jag dock önskat att man gått ännu längre och uttalat att alla vattenbruksverksamheter skulle undantas. Ett bifall till reservation nr 11 skulle dock innebära ett stort steg framåt och få en mycket positiv inverkan på utvecklingen av den här näringen i Bohuslän. Fru talman! Jag yrkar med hänvisning till det anförda bifall till reservation nr 11.

Fru talman! Elving Andersson och några talare före honom har talat för en verksamhet i Bohuslän som är mycket intressant, musselodlingen. Jag kan försäkra dem att socialdemokraterna i utskottet delar deras omsorg om den här spirande verksamheten, och vi hoppas att den skall utvecklas. Vår värderade ordförande i utskottet har tidigare i veckan i den bohuslänska pressen sagt att musselodlare slipper miljöavgifter. Det finns en klar politisk vilja över partigränserna att musselodlingarna inte skall drabbas av avgifterna, fastslog han. När jag läste det undrade jag varför man från borgerligt håll skrivit den här reservationen. Jag påstod tidigare i debatten att man måste ha haft fantasi och konstruktionsvilja för att åstadkomma en reservation. Tydligen är vi överens om att musselodlingen intar en särställning, men att undanta musselodlingar från avgifter är fel. Däremot är det riktigt att vi har tagit del av synpunkterna i motionen och beaktat dessa. Fru talman! Jag vill till protokollet än en gång läsa in vad utskottet skriver i den här frågan: ”Enligt utskottets mening bör det vara möjligt att utforma de närmare avgiftsbestämmelserna så att avgifterna inte lägger orimliga bördor på och därigenom förhindrar uppkomsten av exempelvis sådan verksamhet som vattenbruk o. d., som omnämns i ett antal motioner. Som där anförs kan sådan verksamhet bl.a. få stor betydelse för sysselsättningen i vissa glesbygder. Det är därför viktigt att avgiftssystemet inte utformas så att avgifterna försvårar nyetablering och utveckling av verksamhet av ifrågavarande slag.” Fru talman! Det ankommer givetvis på regeringen och de myndigheter som har att utforma de närmare anvisningarna att beakta vad utskottet här har anfört.
Fru talman! Jag är glad att Jan Fransson säger att man även från majoritetens sida i utskottet delar min omsorg om vattenbruksnäringen, vilken är under uppväxande. Jag har läst det stycke i utskottets betänkande som Jan Fransson citerade. Det är i och för sig hållet i en positiv ton, men från min sida och från reservanternas sida tycker vi att det är angeläget att gå längre och göra ett klart uttalande på den här punkten, så att det inte kan råda några missförstånd om vad som kommer att gälla. Det stycke ur utskottsbetänkandet som Jan Fransson nyss läste upp har jag citerat för musselodlare, för folk från utvecklingsfonden hemma i Bohuslän och även för en del andra. De känner sig inte till freds med den formuleringen. De finner inte att man med en sådan formulering kan vara säker på att slippa betungande miljöskyddsavgifter på musselodlingarna. Det är därför vi vill gå ett steg längre än utskottsmajoriteten och göra ett klart uttalande på det här området. Och det är därför jag yrkar bifall till reservation nr 11.
Fru talman! Eftersom jag har varit verksam en del år inom miljövården vet jag att det är väldigt farligt att uttala sig alltför tvärsäkert i stil med att ”det finns inga miljöproblem i den här verksamheten”. Jag noterade att de experter vi har på det här området inte fanns med i den uppräkning som Elving Andersson gjorde över dem som framfört sådana här synpunkter. Jag vet att man från experthåll intar en litet mer avvaktande attityd än den de intar som kanske nu vill få i gång en verksamhet på detta område.
Fru talman! Jag är ledsen om jag glömde att i uppräkningen nämna alla grupper som jag har haft kontakt med. Jag har haft kontakt även med personer som på forskningssidan arbetar med detta. Vi har en del sådana institutioner på västkusten, och de är involverade i det här jobbet. Alla som jag har talat med — även mycket kompetent expertis på detta område — är helt överens om att det i varje fall när det gäller musselodling inte finns någon anledning att befara en negativ miljöpåverkan utan tvärtom möjligtvis en positiv. Däremot kan det finnas vissa tveksamheter när det gäller t.ex. intensivodling av fisk i kasse. Där tillför man ju foder o. d., vilket man inte gör vid musselodling. Just när det gäller musselodling, vilket reservation nr 11 handlar om, är alla som jag har talat med — däribland en hel del mycket kompetenta bedömare — fullständigt överens om att den verksamheten inte innebär någon negativ miljöpåverkan.
Fru talman! Tillåt mig att göra en mycket kortfattad komplettering om ett par saker som det inte var möjligt för mig att klargöra i de replikskiften vi hade tidigare under den här debatten. För det första vill jag på centerns vägnar gärna säga att vi kan vara beredda att stödja reservation 6 om en utvärdering av följderna av minskningen av livsmedelssubventionerna. För det andra vill jag säga att det natuligtvis var intressant att få höra i ett inlägg från regeringens representant att man likställer den 12-procentiga handelsgödselavgift som nu tas ut med den i sparpropositionen föreslagna avgiften. Den 12-procentiga avgiften går direkt till jordbrukets regleringskassa och är avsedd att något dämpa exportkostnaderna. Den straffskatt på 5 20 som nu föreslås är av helt annan karaktär. Därför är det väldigt intressant att man nu drar paralleller mellan dessa. Vågar vi tolka det som att regeringen är beredd att ändra sig så att även den 5-procentiga handelsgödselavgiften skall gå i retur och komma jordbruket till godo?
Fru talman! Vi antecknar Jan Franssons positiva inställning till befrielse från miljövårdsavgifter. Av hans yttrande framgår emellertid att han inte är beredd att rösta för reservationen, men kanske mina kamrater på bohusbänken kan rösta för den även om de är socialdemokrater, eftersom de bör känna till de förhållanden som råder och de problem som finns i en ny näring. Reservationen är inte fantasier; den är omsorg om dem som skall odla musslorna. Att vi vill bryta ut den här frågan beror på att musselodling inte är någon miljöfarlig verksamhet. Den behöver inte prövas och behöver inte någon tillsyn enligt miljöskyddslagen.
Fru talman! Mycket är sagt i denna fråga, men på grund av vad Jan Fransson sade måste jag begära ordet igen. Jag blev också mycket förvånad över den artikel i veckan som fanns i en del tidningar efter en intervju med jordbruksutskottets ordförande, då jag visste vad som stod i betänkandet. Eftersom man är så förstående för vattenbrukarnas verksamhet och den tänkta avgiftens besvärande resultat, förstår jag inte varför man inte med en gång kan ta bort den här avgiften.

Fru talman! I näringsutskottets betänkande nr 8 behandlas regeringens förslag till utgiftsbegränsande åtgärder inom industridepartementets område. Dessa förslag innebär att vissa statliga stödsystem skall upphöra eller modifieras mot bakgrund av det ansträngda statsfinansiella läget. De stödformer som berörs är statsbidraget till nedläggningshotade företag, statlig förlusttäckning i anledning av garantigivning hos regionala utvecklingsfonder, statens medelstillskott till Norrlandsfonden samt bidrag för prospektering av vissa mineral. I propositionen erkänner regeringen att besparingar är nödvändiga för att skapa balans i den svenska ekonomin. Tidigare i denna debatt har finansutskottets ordförande, Arne Gadd, bekräftat detta synsätt. Jag noterade också att Arne Gadd påpekade nödvändigheten av att åstadkomma ett bättre resursutnyttjande genom rationaliseringar och effektiviseringar. Med hänsyn till det försämrade statsfinansiella läget borde det ha varit följdriktigt att regeringens besparingsförslag inneburit betydelsefulla steg för att minska de statliga utgifterna. Dess värre är de redovisade förslagen mycket blygsamma. Med undantag för förslaget om nedskärning av anslaget till beredskapslagring av olja uppgår besparingarna till endast 70 milj.kr. på detta delområde. Parallellt med behandlingen av dessa förslag har näringsutskottet behandlat förslagen i tilläggsbudgeten där ytterligare en miljard skall anslås, bl.a. till statlig företagsamhet. Två åtgärder som går i motsatt riktning behandlas alltså samtidigt. Med hänsyn till budgetunderskottets storlek, den stigande utlandsupplåningen och den sammanlagda räntebörda som den betydande statsskulden medfört är det nödvändigt att genomföra besparingar — kraftfulla sådana. Jag vill därför erinra om de besparingsförslag som vi moderater har framlagt tidigare under 1983. Vi har gjort en redovisning av dessa i motion nr 107 beträffande näringsutskottets beredningsområde. Där framgår att vi sagt nej till utgiftsökningar på drygt 10,8 miljarder inom detta område. Som också framgår av den nämnda motionen har avsikten med vår redovisning av alla våra besparingsförslag under 1983 varit att ytterligare poängtera vikten av besparingsåtgärder i den här omfattningen i dagens statsfinansiella läge. Samtidigt tvingas vi dock konstatera att de nyss nämnda förslagen inte utan vidare kan upprepas, bl.a. därför att de av riksdagen anvisade medlen till stor del redan har förbrukats. På dessa punkter avser vi att återkomma i samband med budgetförslaget för nästa budgetår. På andra punkter har vi emellertid sett möjligheter att upprepa vissa förslag eller delar av dessa i samband med behandlingen av den nu aktuella propositionen. Men, fru talman, även här verkar tidsfaktorn i negativ riktning. Under tiden för ärendets behandling får vi erfara att besparingsutrymmet intecknas alltmer genom den successiva förbrukningen av anslagna medel. Det ligger i sakens natur att så blir fallet under det löpande budgetåret. Vi har därför i samband med utskottsbehandlingen inriktat oss på att få största möjliga besparingseffekt på de områden där framkomstmöjligheterna ännu kvarstår. Det är emellertid viktigt att uppfatta våra yrkanden som en bestämd markering till förmån för den höga besparingsnivå som vi anser nödvändig för att vi så snart som möjligt skall kunna få balans i den svenska ekonomin. Vi har således tillstyrkt samtliga besparingsförslag på industridepartementets område från regeringen. Därutöver har vi yrkat på ytterligare utgiftsnedskärningar på över 1,4 miljarder under första halvåret 1984, vilket blir den totala effekten av alla våra förslag, om dessa genomförs fullt ut enligt de intentioner som vi angett i vår motion. Det här skall alltså jämföras med det blygsamma förslag som regeringen kommit med och som innebär endast 70 miljoner i besparing. Som framgår av de reservationer som vi fogat till betänkandet är det fortfarande möjligt att till mycket stor del genomföra de besparingar vi har yrkat på i motionen. Som anges i motionen har vi inte endast begärt utgiftsnedskärningar. Vi har också föreslagit en del systemförändringar som, om de blir genomförda, kan innebära effektiviseringar, strukturförändringar, etc., som verksamt kan bidra till ännu lägre statsutgifter på sikt. Jag skall i det följande återge några sådana överväganden som vi redovisat i vår motion. Som jag redan påpekat måste i det rådande statsfinansiella läget alla möjligheter att begränsa den statliga resursförbrukningen tas till vara. Det finns t.ex. inte skäl för staten att genom de regionala utvecklingsfonderna vara engagerad i en kostnadskrävande kreditgivning till företagen som till väsentlig del innebär en dubblering av de reguljära kreditinstitutens verksamhet. Kreditgivningen till näringslivet bör i första hand handhas av banker och liknande kreditinstitut, vilka har större kompetens när det gäller kreditbedömningsfrågor och ett mer vittförgrenat kontorsnät. Det är dessutom från principiella utgångspunkter otillfredsställande att samhället genom utvecklingsfonderna engagerar sig ekonomiskt till förmån för vissa företag, när motsvarande stöd inte kommer även företagets konkurrenter till del. Genom ändringar i banklagstiftningen bör bankerna ges möjligheter att ta över den något mer riskbetonade kreditgivning som utvecklingsfonderna nu förutsätts vara engagerade i. Utvecklingsfonderna bör koncentrera sig på rådgivningsoch konsultinsatser, med inriktning på de mindre företagen, vilkas kompetens när det gäller t.ex. ekonomisk planering, marknadsföring och tillämpning av ny teknik därigenom skulle förbättras. Utvecklingsfondernas tjänster bör i princip avgiftsfinansieras. En effekt härav skulle antagligen bli att kvaliteten på fondernas tjänster förbättrades. Det bör ankomma på utvecklingsfonderna att själva bestämma vilken ersättning de vill ta ut för sina tjänster. Det ligger i sakens natur att fonderna inte kommer att sätta sådana priser för sina tjänster att företagen avskräcks från att utnyttja den erbjudna servicen. I synnerhet när det gäller rörelselånen, som utgör den dominerande grenen av utvecklingsfondernas kreditgivning, måste det vara utomordentligt svårt att ge verksamheten en sådan inriktning som statsmakterna har föreskrivit, nämligen å ena sidan att lån skall ges endast för lönsamma projekt, å andra sidan att den allmänna kreditmarknaden skall utnyttjas i första hand. I verklig mening lönsamma projekt bör alltid kunna påräkna intresse från kreditinstitutens sida. En successiv avveckling av rörelselånen ter sig därför naturlig. Utvecklingsfondernas behov av finansieringsmedel minskar därigenom. En viss del av amorteringsmedlen bör årligen kunna återföras till statskassan. Riktpunkten bör vara att 50 milj.kr. under innevarande budgetår skall komma staten till godo på här angivet sätt. Detta kräver emellertid att de nu löpande avtalen mellan staten och de regionala huvudmännen omförhandlas. Riksdagen bör kunna utgå från att de senare i rådande läge kommer att visa beredvillighet att tillmötesgå statens önskemål åtgärder inom industridepartementets område och sålunda lämna ett bidrag till den nödvändiga saneringen av statsfinanserna. I motionen har vi därför föreslagit att regeringen med det snaraste bör föranstalta om förhandlingar i detta syfte. Det statliga stödet till tekoindustrin måste inriktas på generella stödåtgärder och utformas på sådant sätt att en konkurrens på lika villkor kan upprätthållas i branschen. Vi upprepar sålunda, herr talman, vår kritik mot den kraftiga ökningen av det selektiva branschstödet till tekoindustrin, som riksdagen tidigare fattat beslut om. Den industripolitiska verksamheten på tekoområdet bör inriktas på generella, konkurrensneutrala åtgärder. En avveckling av de särskilda strukturgarantierna är också en näraliggande besparingsåtgärd som tycks godtas tämligen allmänt. Mot denna bakgrund bör stödformen särskilda strukturgarantier avskaffas. Likaså bör det särskilda anslaget för täckande av kostnader för räntebefrielse i samband med redan lämnade strukturgarantier utgå. Riksdagens beslut om ett vidgat bemyndigande för regeringen att medge avtal om nya beredskapslån samt ytterligare anslagsmedel till beredskapslagring och industriella åtgärder i regi av överstyrelsen för ekonomiskt försvar bör upphävas. Vi föreslår därför att regeringen söker tillgodose det aktuella syftet i första hand genom omdisposition av det utrymme som står till buds inom den tidigare beslutade kostnadsramen. Detta bör innebära en besparing på upp till 120 milj.kr. Till sist skall jag kortfattat kommentera övriga besparingsförslag. Vi anser att ramen för statliga industrigarantier bör minskas och att riksdagen skall anmoda regeringen att lägga fram förslag om detta. Vi bedömer att den i vår motion föreslagna provisoriska ramen om 50 milj.kr. ger tillräckligt utrymme för de lånegarantier som behöver ställas, innan riksdagen har kunnat fastställa en ny garantiram på en betydligt lägre nivå. Vi anser att kostnaden för kreditgivning till u-länder bör hänföras till biståndsramen. Tekniskt skulle detta t. v. kunna lösas så, att inom biståndsramen ett belopp motsvarande utgifterna under det nu aktuella anslaget skulle lämnas outnyttjat under budgetåret 1983/84 för att vid dess slut finnas tillgängligt som reservation. Den reella budgetbelastningen under budgetåret skulle härigenom minska med ett belopp som skulle bli av storleksordningen 20 milj.kr. Det möjliggör en reell besparing på statsbudgeten. I motionen ställer vi oss också avvisande till det särskilda upphandlingsstödet inom energiområdet. En omedelbar avveckling skulle innebära en högst betydande statsfinansiell besparing. Slutligen har vi redovisat förslag till besparingar rörande mineralprospektering, kommittéanslaget, branschfrämjande åtgärder och utbyggnad av fjärrvärme. Jag ber på dessa punkter att få hänvisa till den redovisning som vi har gjort dels i vår motion, dels i de reservationer som fogats till betänkandet. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till samtliga moderata reservationer som fogats till näringsutskottets betänkande nr 8.

Herr talman! Centern har, när det gäller besparingar i de offentliga utgifterna slagit fast att besparingsarbetet måste bedrivas med beaktande av en riktig fördelningspolitik. Detta har framkommit i debatten såväl i går som idag. När det gäller näringsutskottets ämnesområden, som det här betänkandet omfattar, kan man på fullt allvar hävda fördelningspolitiska principer. Det är bl.a. detta som varit vägledande för centern när vi har tagit ställning till regeringens olika sparförslag. Vi kan konstatera att vi i dag har en högre arbetslöshet än för ett år sedan. Inte minst de s.k. skogslänen är hårt drabbade, och då är det viktigt att besparingarna inte görs inom områden som försvårar regionalpolitiska insatser. Det får inte heller gå ut över näringspolitiken, där ambitionen måste vara en ökad satsning på de småoch medelstora företagen. Utifrån centerns värderingar rimmar det därför illa när regeringen gör omfattande ingrepp inom näringsoch regionalpolitiken. Redan i samband med årets budgetproposition började regeringen att ”dra åt snaran” kring regionalpolitiken och därmed minska de åtgärder som kan leda fram till sysselsättningsökningar. Löftena från fjolårets valrörelse började tyna bort. Det finns därför i dag all anledning att erinra om den debatt som socialdemokraterna förde för ett år sedan. Då hette det att insatserna för näringsoch regionalpolitiken var för små och begränsade. Nu tycks inget hindra socialdemokraterna att visa spariver inom industridepartementets verksamhetsområden. Jag vet inte om man skall tolka det som ett tidens tecken, men när regeringen tidigare i höst presenterade sin s.k. sysselsättningsproposition lyste åtgärderna från statsråden i industridepartementet med sin frånvaro. Däremot återkom man i sparpropositionen med omfattande besparingsförslag som om de genomförs — och det utgår jag från att de kommer att göra vid voteringen i dag —- kommer att få allvarliga konsekvenser, inte minst för skogslänen. Det är just detta våra reservationer handlar om. Jag vill påstå att regeringspolitiken offensivt är undermålig när det gäller småföretagsamhet och regionalpolitik via utvecklingsfonderna. Där har sparnitet på ett mycket otillfredsställande sätt drabbat dessa områden utan att det ger några väsentliga budgettillskott. Jag skall närmare precisera detta. Regeringens förslag att slopa systemet med statlig del i förlusttäckning för bankgarantierna upplever jag som oroväckande. Förslaget, som får stöd av utskottsmajoriteten, innebär att fondernas intresse att ta risker då det gäller långivningen kommer att minska. Det kommer i sin tur att leda till att fondernas utlåningskapital riskerar att urholkas. I ett läge då fonderna inte tillförs några nya resurser innebär slopandet av statens del i förlusttäckningen för bankgarantierna att fondernas kapital stegvis urholkas. Inte minst i skogslänen, där fonderna som regel får ta större risker, kommer förslaget på sikt att inverka mycket negativt. Avsikten med utvecklingsfonderna är ju att de skall kunna ta risker utöver vad de traditionella kreditinstituten gör. När nu riksdagen beslutar om indragningen, vilket ju tyvärr tycks bli fallet, ökar risken att fonderna kommer att bedriva en nästan traditionell bankverksamhet och inte vara ett offensivt komplement till bankerna — vilket ju hela tiden har varit avsikten med fonderna. Utvecklingsfondernas risktagande skall ligga utöver bankernas. Jag vill hävda att systemet med en statlig del i förlusttäckningarna för bankgarantierna har uppskattats oerhört ute hos utvecklingsfonderna och delvis gett fonderna ökad effekt i ett läge när lånekapitalet inte utökats. I propositionen och i utskottsbetänkandet hävdas att utvecklingen av fondernas lånekapital varit positiv. Jag vill på det bestämdaste bestrida den beskrivningen. Den äger inte allmän giltighet. Jag vill gärna fråga Wivi-Anne Radesjö, som återfinns längre ner på talarlistan, som företrädare för utskottsmajoriteten om ni har tagit hänsyn till att det inte skett något kapitaltillskott till fonderna de senaste åren. Är ni medvetna om de negativa effekter som ert förslag kommer att få? Och till sist: Har ni stöd ute hos utvecklingsfonderna för åtgärden? Jag måste dess värre tolka regeringens förslag på den här punkten som ett uppgivande av ambitionerna att genom utvecklingsfonderna försöka åstadkomma en bättre utveckling inom småföretagssektorn. I sin förlängning innebär den här uppgivenheten att möjligheterna att skapa ett differentierat näringsliv i bl.a. skogslänen minskas. Och til syvende og sist kommer det att gå ut över ett redan allvarligt sysselsättningsläge. Centern har också invändningar mot regeringens förslag att minska resursramen till Norrlandsfonden. Förslaget på den här punkten är ingenting annat än ett tydligt tecken på en sänkt ambitionsnivå i Norrlandsfondens verksamhet. Det kommer att få negativa konsekvenser för fonden och det område som fonden är avsedd att tjäna och verka inom när det gäller att gå in i utvecklingsbara projekt. Alla skäl talar för att riksdagen bör stå fast vid sitt tidigare beslut om resursram för Norrlandsfonden. Jag erinrar mig, herr talman, tidigare debatter i riksdagen, då framträdande socialdemokrater från näringsutskottet har hävdat, att centern inte velat ge tillräckliga resurser till Norrlandsfonden. Den kritiken var då inte berättigad, men den faller nu tillbaka på socialdemokraterna, som vill dra ned Norrlandsfondens ambitioner. När det gäller mineralprospekteringen vill jag erinra kammarens ledamöter om socialdemokraternas löften i fjolårets valrörelse och sedan också riksdagsbeslutet hösten 1982. Då beslutades om ett program för utökad mineralprospektering omfattande fem år och 300 milj.kr. Från centerns sida ansåg vi då att programmet var mycket dåligt underbyggt, och vi har nu delvis fått rätt i vår kritik, eftersom regeringen redan efter ett år frångår ytterligare ett av sina vallöften. Vi menar dock att det utöver regeringens förslag till sparande på den här punkten bör vara möjligt att spara ytterligare 50 milj.kr. utan att det skulle ge negativa effekter. Herr talman! I det här betänkandet behandlas ett antal förslag från moderaterna, som rör sparande inom ramen för redan påbörjad verksamhet, t.ex. branschfrämjande åtgärder. Med hänsyn till att programmet redan har inletts då det gäller bl.a. branschfrämjande åtgärder finns det i dag på den punkten ingen anledning att ändra riksdagens tidigare beslut. Från centerns och folkpartiets sida har vi emellertid i ett särskilt yttrande redovisat vår syn på ytterligare sparområden. Enligt vår mening ger det material som regeringen nu redovisat inte underlag för bedömning av möjligheterna till besparingar inom industridepartementets område i dess helhet. Därför har vi vid detta tillfälle bara prövat de besparingar som berör de konkreta förslagen i propositionen och de motioner som lagts fram. Vi menar dock att möjligheterna att spara, med en fördelningspolitisk profil i botten, inte är uttömda. Vi har ju tidigare i samband med årets budgetproposition anvisat flera olika vägar. Eftersom vi inom mycket kort tid skall ta ställning till ett nytt budgetförslag från regeringen, kommer vi i samband med detta att pröva ytterligare besparingar. Det blir då också möjligt att pröva omfattande systemförändringar i den verksamhet som finns inom ramen för industridepartementets och näringsutskottets bevakningsområde. Herr talman! Jag ber att med detta få yrka bifall till samtliga de reservationer som centerns företrädare i utskottet har undertecknat i detta betänkande.

Herr talman! Vi har från folkpartiets sida inte haft några invändningar mot de besparingsförslag som faller inom industridepartementets område, helt enkelt därför att åtgärderna ligger i linje med vad vi tidigare sagt. Egentligen är det bara på ett par punkter som man får effekt från den 1 januari 1984. Den ena är att det s.k. rådrumsstödet skall upphöra, alltså stödet till nedläggningshotade företag. Detta föreslog vi i januari i år utan att få gehör från socialdemokraterna. Det är bra att man har tänkt om nu. Varken företagen eller de anställda är betjänta av att man kortsiktigt upprätthåller olönsam verksamhet. När det gäller bidrag för prospektering av vissa mineral är det två olika anslag som figurerar i sammanhanget. Detta har uppenbarligen givit upphov till visst missförstånd i samband med motionsskrivandet, men det ändrar ingenting i sak. Vi accepterar för vår del att den stödform som nämns i propositionen nu upphör. Men dessutom borde man, enligt vår uppfattning, kunna minska ramen för det större programmet med 50 milj.kr. Också vårt ställningstagande på den här punkten är en direkt följd av vad vi sade när stödformen beslutades. I näringsutskottets betänkande finns det också ett antal förslag till besparingar utöver dem som nämns i propositionen. Några av dem ställer vi oss bakom, andra kan vi inte acceptera. Som framgår av det särskilda yttrandet från folkpartiet och centern har vi begränsat vår motion till de konkreta förslagen i propositionen. Vi har i andra sammanhang lagt fram besparingsförslag inom industridepartementets område, och dem återkommer vi naturligtvis till. Några korta kommentarer vill jag dock göra till de förslag som moderaterna aktualiserar i det här sammanhanget. Vi har tidigare sagt att de s.k. branschråden och liknande organ med all säkerhet kunde slopas utan att det skulle få några större negativa effekter. Vi har inte haft anledning att ändra uppfattning sedan den här frågan var aktuell senast. Inom ramen för branschfrämjande åtgärder tillkom genom beslut i våras ett program för s.k. övriga industrisektorer. Det innebär i praktiken att regeringen skall peka ut vissa företag i en bransch som framtidsföretag och ge dem fördelar gentemot andra. Vi tror inte att politiker och tjänstemän i kanslihuset är bättre skickade att göra sådana framtidsanalyser än vad näringslivets eget folk är. Vi var kritiska mot det här förslaget i våras, och det är vi fortfarande. Men eftersom beslutet fattades och programmet nu löper så anser vi det inte meningsfullt att yrka på en ändring i det här sammanhanget. En annan fråga som vi diskuterade i våras var tekostödet. Vi uttalade då att detsstatliga selektiva stödet måste trappas ned. Inte heller på den här punkten har vi ändrat uppfattning. Vi är övertygande om att svensk tekoindustri har en framtid — men inte med hjälp av statlig stödåtgärder eller handelshinder. Det finns en uppenbar risk att det tvärtom konserverar en ineffektiv struktur och motverkar en förbättrad effektivitet. Klart avstånd tar vi från det besparingsförslag moderaterna redovisar när det gäller kreditgivningen till u-länderna — en fråga som för resten också var aktuell i gårdagens biståndsdebatt. Det är anmärkningsvärt, om än inte förvånande, att folkpartiet är ensamt om att säga ett entydigt nej till de propåerna. Om de s.k. blandade krediterna hänförs till biståndsramen, vilket alltså förslaget går ut på, innebär det en ytterligare minskning av vår totala hjälp till de fattiga länderna. Det kan folkpartiet inte acceptera. I biståndsdebatten i går kväll uppfattade jag trots allt utrikesminsterns svar på just den här punkten som en tröst i bedrövelsen. Det föreföll som om utrikesministern tog avstånd från de här propåerna från moderaterna — och också från kreditutredningen. Det hade känts betydligt lugnare om vi hade kunnat komplettera det med ett klart riksdagsuttalande mot att de blandade krediterna skulle få räknas in i biståndsramen—i stället för den undanglidning som utskottsmajoriteten gör i sin skrivning. Utöver den relativt obetydliga del av den aktuella propositionen som vi behandlar i näringsutskottet så finns det flera andra förslag som får betydelse för näringslivet. Ett par exempel bara: Höjningen av förmögenhetsskatten ger stora negativa effekter för våra mindre företag. Där har man sin förmögenhet bunden i maskiner och byggnader som är en förutsättning för att man skall kunna utöva sin verksamhet. Den ökade skatten kommer att bli mycket kännbar för åtskilliga småföretagare. Vi tycker att man borde gå den motsatta vägen och slopa förmögenhetsskatten på det i småföretagen arbetande kapitalet. Den höjda skatten rimmar dåligt med regeringens tal om förbättrade villkor för mindre företag. Över huvud taget väntar småföretagarna fortfarande förgäves på något konkret resultat av socialdemokraternas vackra tal om förbättringar. I propositionen aviseras också att det avdrag för forskningsoch utvecklingskostnader som nu får göras i företagen kommer att slopas. Vi tror att det vore mycket olyckligt att ta bort det här generellt verkande stödet. Avdragssystemet för forskning och utveckling är både effektivt och enkelt att administrera, betydligt enklare än de selektiva åtgärderna, både för företag och för myndigheter. Herr talman! Jag yrkar bifall till de reservationer som folkpartiledamöter undertecknat i det här betänkandet.

Herr talman! I näringsutskottets betänkande 1983/84:8 behandlas den del av besparingsproposition 40, bilaga 10, som berör utskottet. Utskottets andel av besparingarna uppgår — som vi har hört tidigare här — till sammanlagt ca 70 milj.kr. per år under de närmaste åren. Detta tycker inte moderata samlingspartiet är tillräckligt utan har fogat en reservation till utskottsbetänkandet. Majoriteten menar att det inte går att komma längre i nuläget. Jag yrkar därför avslag på reservation 1. Så skall jag gå in på några enskilda punkter i betänkandet. Jag skall också något kommentera de övriga reservationer som har fogats till betänkandet. De regionala utvecklingsfonderna har fr.o.m. år 1980 haft möjlighet att lämna lånegarantier såsom ett komplement till den övriga ekonomiska stödverksamhet som fonderna bedriver. I nuläget delas förlustrisken på dessa garantier lika mellan staten och resp. fond. Det förslag från regeringen som vi nu behandlar innebär att fonderna från den 1 januari 1984 själva skall stå för den eventuella förlusttäckningen. Regeringen och även utskottsmajoriteten, Per-Ola Eriksson, menar att vi bör ha en likformig utformning när det gäller förlusttäckning av garantier och övriga former av finansiering från utvecklingsfonderna. De farhågor som framförs i centerpartiets motion — och som har tagits upp i reservation 2 — delas inte av utskottsmajoriteten. Jag avstyrker därför reservation 2. I den moderata motionen återkommer man till att utvecklingsfondernas verksamhet bör omprövas på diverse områden. BI. a. skall fonderna inte bedriva låneverksamhet utan endast ägna sig åt rådgivning och konsultverksamhet. Jag vill här påpeka att fonderna redan i dag ger en uppskattad och bra service till de mindre företagen, men även kreditgivningen bör finnas kvar, då ju trots allt fonderna skall kunna ställa upp med medel efter det att bankerna har tagit sin andel, alltså med ett mer riskvilligt kapital till utvecklingsbara företag. Jag yrkar därför avslag på reservation 3. Jag övergår så till avsnittet om Medelstillskott till Norrlandsfonden. Propositionens förslag innebär en sänkning av anslaget med 20 miljoner, alltså från 150 miljoner till 130 miljoner. Motivet är att fondens disponibla medel ökar efter hand. Vid ingången av år 1983 var dessa 90 miljoner och väntas öka ännu mer under detta år. Därför kan propositionens förslag tillstyrkas av utskottsmajoriteten, och jag avstyrker reservation 4 från centerpartiet. Vad gäller mineralprospektering har regeringen föreslagit i propositionen att bidraget till prospektering av vissa mineral skall upphöra den 1 juli 1984, medan moderaterna i sin motion 107 menar att bidraget bör upphöra redan vid årsskiftet. I motioner från centern och folkpartiet sägs att ramprogrammet för utökad prospektering bör minskas, och detta tas sedan uppi reservation nr 6. Det rör sig här om ett femårigt ramprogram, som till stor del redan har utnyttjats, och enligt utskottets mening bör programmet fullföljas. Jag yrkar därför avslag på reservationerna 5 och 6. I den moderata motionen anförs att branschråden, som är fem till antalet och som bekostas av departementets kommittéanslag, bör avskaffas. Utskottet menar däremot att branschråden behövs och bör få det anslag som regeringen föreslagit. Motionen avstyrks därför på den punkten, lika väl som på de punkter som tar upp industrigarantier och branschfrämjande åtgärder. Utskottsmajoriteten anser att detta är områden som det är angeläget att stödja. Jag yrkar därför avslag på reservationerna 8, 9, 10 och 11. Så över till tekostödet, herr talman. Detta har behandlats av riksdagen tidigare i år och fått en ändrad inriktning, och vi menar att det nu är för tidigt att vidta några ytterligare åtgärder. Jag avstyrker därför det aktuella motionsyrkandet och därmed reservationen nr 12. Den moderata motionen tar också upp ett krav på att anslaget i form av s.k. blandade krediter till u-länder skall räknas in i biståndsramen. Utskottsmajoriteten avstyrker förslaget. Utskottet har också inhämtat under hand från regeringen att det under våren 1984 kommer ett förslag därifrån om kreditgivning till u-länderna. Därför finns det ingen anledning att nu göra några uttalanden från riksdagens sida. Reservationerna 15 och 16 gäller utbyggnaden av fjärrvärmen och upphandling på energiområdet. Jag yrkar avslag även på de reservationerna, med motiveringen att vi inom kort kommer att behandla dessa frågor i samband med proposition 1983/84:62. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till näringsutskottets hemställan i betänkande nr 8 och avslag på samtliga reservationer.
Herr talman! Jag finner att Wivi-Anne Radesjö för ett ganska motsägelsefullt resonemang. Det ligger väl också i linje med vad jag påvisade i mitt förra anförande, att man nu föreslår besparingar i storleksordningen 70 milj.kr. inom industridepartementets ansvarsområde, samtidigt som vi i näringsutskottet behandlar propositionen om anslag på tilläggsbudget I, där regering en föreslår utgifter på drygt en miljard, varav större delen skall betalas ut till statlig verksamhet. Nu säger Wivi-Anne Radesjö att vi inte kan nå mycket längre. Det går inte att åstadkomma mer. Låt mig då ta ett exempel. Vi har ju föreslagit att man skall avbryta den statliga upphandlingen inom energiområdet. Vi redovisar i betänkandet att anslaget för innevarande budgetår uppgår till 700 milj.kr. Den 1 oktober var endast 150 milj. intecknat av detta belopp. Om man avbröt detta från årsskiftet borde det vara möjligt att kunna spara en halv miljard. Man kan spara om viljan finns, Wivi-Anne Radesjö! När det gäller utvecklingsfonderna menar vi att de bör koncentrera sin verksamhet till ren service och inte bedriva bankverksamhet. Det finns en tendens till att de mer och mer övertar de ordinarie kreditinstitutens verksamhet. Den utvecklingen vill vi bryta. Det borde vara tillräckligt att utvecklingsfonderna satsade på att förmedla krediter och ägnade sig mera åt den övriga serviceverksamheten. Sedan säger Wivi-Anne Radesjö att branschråden behövs. Det kan diskuteras. Hon säger inte varför. Jag konstaterar att det finns många frivilligt uppbyggda branschorgan inom näringslivet som kan sköta mycket av dessa uppgifter och kanske göra det bättre, eftersom de sitter närmare marknaden och kan bedöma vilka initiativ och strategiska åtgärder som behöver vidtas. Det är inte nödvändigt att staten tar på sig denna roll, ännu mindre i dagens statsfinansiella läge. Slutligen säger Wivi-Anne Radesjö att vi inte skall röra tekostödet, eftersom vi nyligen fastställde detta. Men i tilläggsbudget I går ändå regeringen in med ett stöd till Eiser på 38 milj.kr. Den frågan skall vi för all del diskutera i en senare debatt, men man måste tänka på vad det innebär i form av snedvridande effekter gentemot andra producerande företag inom tekoområdet. Även detta resonemang vittnar om att socialdemokraterna för motsägelsefulla resonemang.
Herr talman! Jag konstaterar att Wivi-Anne Radesjö inte svarade på mina frågor. Om det berodde på tidsbrist eller annat lämnar jag därhän. Jag ber i alla fall att få upprepa dem. Har ni tagit reda på om man i utvecklingsfonderna är överens med regeringen och utskottsmajoriteten om att förändra täckningen av förlusterna när det gäller bankgarantierna? Jag tycker att Wivi-Anne Radesjö hade ett ganska dåligt försvar för förändringen. Motivet var att man kunde få en likformig utformning för täckning av dessa förluster och andra förluster på pengar som fonderna lånar ut. I verkligheten kommer detta att innebära att utvecklingsfonderna i skogslänen hamnar på efterkälken. De har i regel en svagare utveckling på näringslivets område och i regel en högre förlustrisk i sin verksamhet. Får de inte den hjälp av staten som de hittills haft kommer deras lånekapital att stegvis urholkas. Industriverket har i sin budgetframställning för nästa budgetår pekat på den oro som finns ute hos fonderna och har också angett en möjlig färdväg: att gå in och öka medelsramen till fonderna med ett antal tiotal miljoner kronor. Jag vill komplettera mina tidigare frågor till Wivi-Anne Radesjö med att fråga: Är socialdemokraterna beredda att ställa upp och ge fonderna ökade resursramar totalt sett? Jag hoppas att socialdemokraterna inte sätter ut utvecklingsfonderna i kylan som en del andra talare i denna debatt har gjort. Vi har tidigare varit överens om den viktiga roll fonderna har. Jag hoppas att vi framöver alltjämt kan vara det. Fonderna har utomordentligt stor betydelse då det gäller att stärka de mindre och medelstora företagen. När det gäller vår reservation om mineralprospekteringen vill jag säga, Wivi-Anne Radesjö, att programmet är femårigt och väl tilltaget när det gäller resurstilldelning. Jag tror att ingen olycka skulle inträffa om man gjorde en begränsning av medelsramen på det sätt som vi har föreslagit. Det kunde vara intressant att få ett enda exempel på vad som kunde inträffa om man gör den förändring som vi föreslagit. Jag tycker att den medelsram som hittills gällt väl fyller de krav man hittills har haft anledning att ställa — i överkant och med ordentlig råge. Herr talman! Med detta ber jag än en gång att få yrka bifall till denna reservation.
Herr talman! Först vänder jag mig till Wivi-Anne Radesjö om biståndet och u-krediterna. Om det hade funnits en klar vilja hos socialdemokraterna i utskottet, så borde man redan nu ha redogjort för denna i stället för att hänvisa till u-kreditutredningen. Vi vet ju att det där finns tankegångar just i denna riktning. Jag hade hoppats att vi skulle få hjälp med ett klart avståndstagande till dessa propåer redan nu. De innebär ju i praktiken en ytterligare minskning av det totala biståndet. Jag tror att det vore mycket välgörande att få ett sådant uttalande även från riksdagen — ett annat uttalande än det som utskottsmajoriteten nu står för. Beträffande mineralprospektering förhåller det sig så att vi hela tiden har varit kritiska mot det större programmet för prospektering, från det att riksdagen i våras antog det. Vi har sagt att det är illa underbyggt. Materialet gick inte att lägga till grund för ett så omfattande beslut som det här var fråga om. Jag är fortfarande övertygad om att det går att spara de 50 milj.kr. som vi har anvisat. När det gäller tekostödet talar Wivi-Anne Radesjö om en ändrad inriktning. Tyvärr var det ju så att regeringen stupade redan på det första hindret — jag tänker alltså på Eiser i Borås. Det finns dess värre ingenting som tyder på att detta kommer att vara det sista hindret.
Herr talman! För att börja med Sten Svensson så tycker jag nog att vi skall vänta med att diskutera både energifrågorna och tekofrågorna, som vi ändå skall ta upp här i kammaren inom kort. Branschprogrammen tog Sten Svensson också upp. Han menade att de kunde skötas på privat väg. Där skiljer sig våra åsikter åt. Vi menar att man inte kan överlåta detta åt det privata näringslivet att sköta, utan vi har ett visst ansvar att se till att vi från samhällets sida stöttar vissa branscher. Vi anser att det är viktigt att vi får göra det. Avtalet med huvudmännen för utvecklingsfonderna utgår ju i och med 1985. Industriministern har tidigare uttalat att han i det sammanhanget tänker återkomma till riksdagen med förslag rörande utvecklingsfondernas framtida organisation. I väntan på detta kan det inte finnas några ytterligare behov av att göra en översyn av eller ändra fondernas verksamhet. För Per-Ola Eriksson vill jag framhålla att prospekteringsprogrammet gäller en femårsperiod, som Per-Ola Eriksson själv sade. Utskottet menar att detta program är ett viktigt led i arbetet för att säkra en långsiktig råvarubas för gruvoch mineralindustrin här i landet. I fråga om utvecklingsfonderna har det varit så att statens del av förluster efter garantigivning har utbetalats till fonderna i efterhand, för att de skulle bibehålla sitt ursprungliga kapital och så att detta inte skulle urholkas. Men nu har det ju visat sig att fondernas kapital har utvecklats mycket positivt. Detta gäller generellt. Regeringen har givetvis tittat på fondernas utveckling rakt över och ansett att de bör klara en självständig förlusttäckning. Man får i ett senare skede bedöma om det behövs ett tillskott till fonderna. Det blir i så fall en senare fråga. Vi är överens om att utvecklingsfonderna har en stor uppgift att fylla. Det är helt klart.

Herr talman! Jag kan förstå att Wivi-Anne Radesjö gärna vill skjuta på debatten i några frågor. Vi får dess bättre anledning att komma tillbaka till dem. Det gäller bl.a. tekostödet, som blir aktuellt då vi ska diskutera anslaget till Eiser. Men jag förstår det också av en annan orsak. Resonemanget här är nämligen mycket motsägelsefullt. Å ena sidan skall man spara. Å andra sidan är mani nästa andetag beredd att ösa ut mer pengar. Det går absolut inte ihop —-i varje fall inte på industridepartementets verksamhetsområde. Den del av propositionen som vi nu behandlar avser besparingar om 70 milj.kr. Samtidigt behandlar vi tilläggsbudget I, där man vill öka utgifterna med drygt 1 miljard. Den huvudsakliga delen av denna miljard skall användas för statliga företag. Det gäller ju inte bara Eiser, utan även Regioninvest i Norr. Wivi-Anne Radesjö sade att vi inte kan släppa branschråden, utan att vi måste ha kvar styrningen och dirigeringen. Jag kan förstå det. När vi moderater ifrågasätter verksamheten på detta område och inom industriverket slår socialdemokraterna verkligen vakt om den. De kan inte accepera att åtgärder inom industridepartementets område vi vill överlåta ansvarstagandet till enskild verksamhet. Nej, politikerna och myndigheterna skall få mer att säga till om — de skall styra och ställa. Det är ett mönster som går igen, och det passar förmodligen mycket bra in i den fondsocialistiska modell som socialdemokraterna avser att bygga upp efter årsskiftet.
Herr talman! Jag börjar med den fråga som Wivi-Anne Radesjö inledde sin senaste replik med, nämligen mineralprospekteringen. Wivi-Anne Radesjö sade att programmet tillkom i avsikt att långsiktigt försäkra sig om en bra råvarusituation. Tanken var i och för sig god, men programmet är, som vi har sagt i vår motion och reservation, dåligt underbyggt på flera punkter. Det här var nog ett politiskt hugskott i valrörelsen 1982, som sedan ledde till ett mycket snabbt beslut. Under tiden hann man inte göra något särskilt omfattande programarbete, utan man satte ett belopp i kanten för ett program. Jag konstaterar att Wivi-Anne Radesjö inte svarade på mina frågor om utvecklingsfonderna. Hon sade bara att utvecklingsfondernas kapitalsituation hade utvecklats positivt. Om man läser industriverkets budgetframställan för 1984/85, alltså nästa budgetår, finner man att verket hänvisar till de enorma skillnader som finns då det gäller de olika utvecklingsfondernas finansiella ställning. Wivi-Anne Radesjö sade att man skulle slå vakt om utvecklingsfonderna. Får jag då fråga Wivi-Anne Radesjö: Kan jag tolka det beskedet så, att ni i budgetpropositionen om någon månad kommer att redovisa kraftigt förstärkta medelsramar för utvecklingsfonderna, som kompensation för den förändring som slopandet av förlusttäckningen innebär?
Herr talman! Jag hade hoppats på någon form av förtydligande från Wivi-Anne Radesjö när det gäller de blandade krediterna. Det står så här i utskottsmajoritetens skrivning: ”Enligt vad utskottet har inhämtat avser regeringen att under våren 1984 lägga fram förslag till riksdagen om kreditgivningen till u-länderna, grundade på bl.a. u-kreditutredningens arbete. Utskottet finner inte skäl för något tillkännagivande av riksdagen i frågan.” Det är inte mycket till garanti, när man vet i vilken riktning ukreditutredningens förslag går.
Herr talman! Jag ber om ursäkt för att jag inte svarade Christer Eirefelt i min första replik. Vi brukar ju inte föregripa regeringen när vi vet att den snart kommer med ett förslag till riksdagen i någon fråga. Vi vet ju nu att så kommer att ske. Jag förutsätter att ytterligare motioner kommer att väckas i frågan när regeringens förslag föreligger och vi vet hur det ser ut — det vet vi ännu inte, även om vi känner till vad utredningen föreslår. Sten Svensson! Jag vill bara påpeka att vi nu faktiskt diskuterar proposition 40 bil. 10. Vi får väl ta upp diskussionen på övriga punkter när betänkandena kommer upp här i kammaren. Per-Ola Eriksson fortsätter att haka upp sig på utvecklingsfondernas pengar. Det måste ju vara orimligt, eftersom regeringen och utskottsmajoriteten anser att fonderna i dag har god likviditet, att återkomma i januari månad med begäran om förstärkning av deras kapital . Det kan möjligen bli en senare fråga.

Herr talman! I bostadsutskottets betänkande nr 12 finns fem reservationer som stöds av utskottets moderater. Redan inledningsvis vill jag yrka bifall till dessa reservationer. De behandlar tre olika frågeområden, vilka jag i korthet skall ta upp. För det första berörs förslaget om höjningen av bostadsbidragen. Dessa höjningar har sin grund i att regeringen genom andra åtgärder, skattehöjningar m. m, ökar boendekostnaderna, så att kompensation i form av höjda bostadsbidrag ur regeringens synvinkel är nödvändig. Eftersom vi från moderat håll avvisar regeringens skattehöjningsförslag, avvisar vi i reservationerna 1 och 2 också höjningen av bostadsbidragen. I reservation 2 tar vi också upp frågan om bostadsbidragens konstruktion. Bidragens utformning missgynnar familjer med barn och med endast en förvärvsinkomst. Bostadsbidragen tar inte hänsyn till bidragstagarens ekonomiska bärkraft. Regeringen bör därför, enligt moderat uppfattning, återkomma med förslag som tar hänsyn till de faktorer som jag här har redovisat och som återfinns i vår reservation. Eftersom vi moderater avvisar höjningen av bostadsbidragen, anvisar vi därför inte heller några medel härför. Däremot har utskottet erfarit att det redan nu erfordras ytterligare medel vid tillämpning av nuvarande bidragsregler. Av någon anledning har bostadsdepartementet inte uppmärksammat detta förhållande. Det är ganska anmärkningsvärt. Mot denna bakgrund har vi i reservation 9 anvisat 93 milj.kr. för detta ändamål. För det andra föreslår regeringen en viss begränsning av räntebidragen till misk-politiska åtgärder misk-politiska åtgärder större småhus. Från moderat håll vill vi gå något längre. Lån och därmed räntebidrag skall kunna utgå för en yta av högst 120 m?. Någon begränsning av bostadens totala yta vill vi dock inte vara med om. Den enskilde bör få bygga en bostad som är större än den för vilken lån utgår, men måste då vara beredd att själv finansiera den tillkommande ytan. Vårt förslag leder till att lånoch bidragsgivningen minskar, dvs. att besparingar kan göras, och till att den enskildes önskemål och behov dessutom kan tillgodoses. För det tredje har det blivit allt vanligare att regeringen begär riksdagens bemyndigande att fatta beslut i olika frågor, utan att ytterligare redovisning görs inför riksdagen. Även om det i vissa särskilda fall, på grund av tidsnöd e. d. kan vara motiverat att ge regeringen ett bemyndigande måste ändå huvudregeln vara att riksdagen inte avhänder sig sin prövningsrätt. I proposition 40 som nu behandlas begärs bemyndigande i flera fall. Detta vänder vi moderater oss emot, och i reservation 8 tar vi upp den frågan. Vi följer därmed upp motion 87 av Allan Åkerlind. En rimlig utgångspunkt måste vara att riksdagens prövningsrätt hävdas. Herr talman!

Herr talman! Vi behöver en total översyn av bostadsbidragssystemet och troligen också en förändring av systemet. För att ge underlag för detta tillsatte förra bostadsministern en utredning. När den efter över två års arbete lämnade sitt betänkande, borde ett arbete för att lägga fram förslag ha startat. Den nuvarande regeringen, som då hade ansvaret, valde att överlämna betänkandet till bostadskommittén.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

Herr talman! Bostadsutskottets betänkande nr 12 behandlar dels frågan om höjning av bostadsbidragen, dels slopandet av de rektroaktiva räntebidragen samt vissa förändringar av den garanterade räntan och räntebidrag. Till regeringsförslagen i proposition nr 40 har vpk i två partimotioner rest invändningar och föreslagit olika förbättringar för vanliga hyresgäster, barnhushåll och studerande med låga inkomster. Vi har i utskottsbehandlingen inte fått stöd för våra förslag och har därför följt upp dem i olika reservationer. Jag vill först uppehålla mig vid förslagen om bostadsbidragen. Jag börjar då med några kommentarer till reservationerna från moderaterna och folkpartiet. I reservation nr 1 yrkas blankt avslag på alla förbättringar, dvs. både beträffande höjningen av det statliga bostadsbidraget med 300 kr. per barn och år och höjningar av övre hyresoch inkomstgränser, som medför vissa förbättringar för barnfamiljerna. I reservationerna 2 och 3 kommer så motiven. Moderaterna talar om de ökade hyreskostnaderna som blir ett ofrånkomligt resultat av förslagen i proposition 40 och säger att eftersom moderaterna har avvisat dessa förslag, finns det inte nu skäl för en höjning av bostadsbidragen. Riksdagen har som bekant redan fattat vissa beslut och kommer att fatta ytterligare beslut som får hyreshöjande effekter. Borde inte det riktiga då vara att höja bostadsbidragen? Vidare anför moderaterna att bostadsbidragskommittén har påvisat brister i bidragens utformning och att främst barnfamiljerna missgynnas. Detta borde rimligtvis leda till att man inte går emot de förbättringar som nu föreslås för barnfamiljer inom nuvarande system. Folkpartiet motiverar sitt avslag med hänvisning till bostadskommitténs pågående arbete med bl.a. översyn av systemet för bostadsstöd och med hänvisning till att något nytt material som kan ligga till grund för ändringen i systemet inte föreligger. Denna motiveringen är enligt min uppfattning lika dålig och konstlad som moderaterns då det gäller sakfrågan, nämligen de stora ekonomiska svårigheter som hundratusentals hushåll har att kämpa med och som bl.a. består i kraftigt ökade boendekostnader, som inte kan täckas in i höjda bostadsbidrag. Vänsterpartiet kommunisterna har tidigare kritiserat både borgerliga och socialdemokratiska regeringar för att de inte ens velat förbättra bostadsbidragen, så att man kunnat undvika att bostadsstödet reellt sett försämrats och så att den fortgående minskningen av antalet hushåll som får del av stödet kunnat hejdas. Vi har kritiserat urholkningen av stödbeloppen och den otillräckliga uppräkningen av inkomstgränser och övre hyresgränser. De under en följd av år kraftigt ökade bostadshyrorna och minskade reallöner gör att allt fler behöver stöd för sin försörjning. Vpk har under många år krävt att bostadsbidragen skall utformas så, att ett hushåll med stor försörjningsbörda eller låga inkomster får möjlighet att behålla en god bostad och även byta till en nybyggd bostad som bättre svarar mot dess behov. Många av de bostäder som behövs för att hushållen skall få goda boendeförhållanden är inte tillgängliga för de svagaste grupperna. Skillnaderna i fråga om hushållens bostadsstandard och betalningsförmåga kan naturligtvis inte undanröjas enbart med förbättrade bostadsbidrag. I första hand krävs en förändrad bostadspolitik. Målet att alla hushåll skall ha tillgång till en tillräckligt stor och modernt utrustad bostad i en bra miljö till rimliga kostnader kan annars inte förverkligas.

Om regeringens avsikt varit att återge bidragen deras tidigare värde, att stoppa urholkningen och åter ge hushåll som fallit ur systemet en möjlighet att på nytt få bostadsbidrag, borde emellertid förslagen ha sett annorlunda ut. Då borde förslagen till förbättringar ha varit minst av den omfattning som vpk föreslår i motion 153 med en något högre höjning av övre hyresgränser och inkomstgränser. Det innebär att man om inte helt så näst intill kompenserar hushåll med höga boendekostnader och stor försörjningsbörda. Det innebär också att även hushåll utan barn, en grupp där ungdomar och andra hushåll med knappa resurser ofta återfinns, skulle få viss kompensation för den urholkning som skett av deras bidrag. Herr talman! Vpk upprepar, som framgår av reservation nr 5, förslaget om att studiemedel inte skall läggas till den bidragsgrundande inkomsten. Den ordning som nu gäller innebär att lånade pengar behandlas olika, beroende på vem som är långivare. Därmed diskrimineras de som är beroende av studiemedel för sin försörjning och inte kan låna av föräldrar eller ta upp lån i bank. En sådan olikhet i behandlingen av skilda studerandegrupper är inte acceptabel. Ett genomförande av vpk-förslagen innebär bl.a. att man får en bättre anpassning än vad man har f. n. mellan bostadskostnad och utgående bostadsbidrag, eftersom bidragen differentieras med hänsyn till varje barn i familjen. Nu har man gemensamma hyresgränser för ettoch tvåbarnsfamiljer resp. treoch fyrabarnsfamiljer. Vårt förslag innebär att de största förbättringarna kommer tvåoch fyrabarnsfamiljerna till del. Flera hushåll än f. n. och flera än enligt regeringens förslag kommer också att erhålla bostadsbidrag, om vpk:s förslag om höjda inkomstgränser följs. Herr talman! Som framgår av bostadsutskottets betänkande har vpk kunnat ansluta sig till förslaget i propositionen om slopande av de retroaktiva räntebidragen endast under viss förutsättning. Vpk förutsätter i sin motion 154 att frågan om slopande av de retroaktiva räntebidragen kopplas till frågan om införande av integrerad finansiering, dvs. en samordning av byggnadskrediter och lån för fastigheten. En sådan finansiering skulle eliminera de problem som blir följden av den nuvarande ordningen, där man under byggnadstiden tar upp ett byggnadskreditiv — ofta till hög ränta — ett kreditiv som när huset byggts klart skall avlösas med fastighetslån. Detta är en ordning som inte sällan medför kapitalkostnader som är högre än de skulle behöva vara vid en integrerad finansiering. Vidare bör en ändring av långivningen till bostadsbyggandet göras så att s.k. fullständig finansiering uppnås. Med fullständig finansiering avses en samordning av bottenlån och bostadslån till ett lån. Ibland kallas detta enhetslån. Staten bör ha ett avgörande inflytande på långivningen. Det finns anledning att snarast införa statlig totalfinansiering genom en samhällsoch bostadsbyggnadsbank varvid såväl fullständig som integrerad finansiering bör gälla. Som framgår av utskottets betänkande förutsätter utskottet att riksdagen kommer att föreläggas en proposition om administrationen av bostadslångivningen i enlighet med vad civilutskottet begärde i våras i sitt betänkande CU 1982/83:26. Även jag antar att en proposition i ärendet snarast kommer, och jag förutsätter också att den har utformats i enlighet med vad jag nu anfört. Mitt anförande ligger i sin tur i linje med vad jag i ett särskilt yttrande till betänkandet CU 26 tagit upp. Det finns därför goda motiv för riksdagen att stödja reservation 6 från vpk till bostadsutskottets betänkande 12. I denna reservation föreslås riksdagen ge regeringen till känna att införande av statliga enhetslån skall vara en förutsättning för slopande av retroaktiva räntebidrag. Jag yrkar bifall till vpk-reservationerna nr 4, 5, 6 och 10i bostadsutskottets betänkande nr 12.

Herr talman! Som Tore Claeson väl känner till har vi under flera år lagt fram omfattande motioner när det gäller bostadspolitiken. Framför allt har vi drivit frågorna om bostadsbidragens konstruktion och utformning. Om det är något parti som har drivit frågan om flerbarnsfamiljernas stora problem är det vårt. Vi har varit pådrivande i fråga om flerbarnsstödet, och vi ämnar återkomma i den frågan. Det återstår bara en månad till den allmänna motionstiden. Att i det här läget väcka en omfattande motion med alla våra synpunkter ansåg vi inte vara befogat. Men vi återkommer, det lovar jag.
Herr talman! Det är riktigt att moderaterna på senare tid i olika sammanhang har fört fram frågan om flerbarnsstöd. Därför är det så mycket mer förvånande att moderaterna, när de nu själva konstaterar att det har blivit betydande kostnadsökningar för hyresgästerna och för bostadsbidragstagarna på grund av olika åtgärder som regeringen har vidtagit, ändå inte vill vara med och förbättra förhållandena för de grupper som de säger sig slå vakt om. De stora försämringarna beträffande bostadsbidragen har nämligen flerbarnsfamiljerna fått. Det är framför allt tvåbarnsoch fyrbarnsfamiljerna som har fått vidkännas dem. Hade moderaterna varit konsekventa i detta sammanhang hade de gått med på i varje fall den relativt sett blygsamma höjning som regeringsförslaget innebär.
Herr talman! Vi vill inte förbättra det bara för barnfamiljerna, vi vill förbättra det för alla grupper i samhället genom en helt annan politik än den som Tore Claeson företräder. Vi återkommer. misk-politiska åtgärder misk-politiska åtgärder

Herr talman! Som framgått av tidigare inlägg avseende det betänkande som vi nu behandlar är det främst två frågor som är aktuella. Den ena frågan gäller bostadsbidragens utformning fr.o.m. den 1 april 1984. Den andra gäller utformningen av räntebidragen i samband med bostadslångivningen. Jag skall först ta upp det sistnämnda. Bostadsutskottet har ställt sig bakom förslaget i propositionen om att slopa de s.k. retroaktiva räntebidragen. Dessa bidrag avser att täcka en del av räntekostnaderna för tiden mellan husets färdigställande och utbetalningen av bostadslånet. För att motverka effekterna av ett borttagande av dessa räntebidrag föreslås i propositionen vissa kompensatoriska åtgärder i form av höjning av låneunderlag redan vid det preliminära lånebeslutet, höjning av räntenivån för beräkning av räntebidraget för tiden mellan färdigställande och utbetalning av statslånet. Den tredje kompensationsåtgärden innebär att s.k. produktionskostnadsanpassad belåning kommer att tillämpas även för den del av lånet som omfattas av retroaktiva räntebidrag. Utskottet anför att vad i propositionen förordas om retroaktiva räntebidrag får accepteras i nuvarande samhällsekonomiska situation. De redovisade kompensationsåtgärderna får anses tillfredsställande kompensera de ökade kostnader som ett borttagande av de retroaktiva räntebidragen innebär. Jag vill emellertid något beröra övergångsbestämmelserna i samband med införandet av de nya reglerna. Enligt propositionen avses de nu redovisade regeländringarna tillämpas i ärenden där preliminär ansökan om bostadslån inges till kommun efter utgången av oktober 1983. Om detta är väl inget att säga. Däremot föreslås i propositionen att de nya reglerna skall gälla även pågående projekt avseende hyresoch bostadsrättslägenheter, om preliminär ansökan om bostadslån inges till kommun efter utgången av oktober 1983 och ansökan om slutligt beslut inges till kommunen efter utgången av år 1983. För att inte förändra kapitalkostnadsförutsättningarna för den pågående byggnadsproduktionen föreslås i propositionen en sänkning av den lägsta garanterade räntan med 0,25 9 till 2,75 Jo. Utskottet har inte haft något att erinra mot förslaget i propositionen. Det kan emellertid finnas anledning att något ytterligare fundera över övergångsbestämmelserna i denna del. Det finns, har det visat sig, byggnadsprojekt som pågår under ganska lång tid och som utförs etappvis. Sådana projekt kan, trots de vidtagna kompensationsåtgärderna, få ganska stor skillnad i kapitalkostnaderna och därmed slutligen i fråga om boendekostnaderna avseende projektets olika etapper. Jag vill fästa uppmärksamhet på detta problem och förutsätter att regeringen utformar övergångsbestämmelserna så, att de nu nämnda negativa effekterna minskar eller helt uteblir. Som sagt är utskottet enigt i frågan om slopande av de retroaktiva räntebidragen. Vpk:s reservation gäller egentligen inte det nu diskuterade förslaget utan rör mera ett kommande förslag om bostadslångivningens utformning och administration, som utskottet och riksdagen förmodligen kommer att få anledning att diskutera under våren 1984. Enligt vad majoriteten anser bör alltså det som vpk tar upp i sin motion och reservation anstå till denna behandling. När det sedan gäller räntebidragen till större småhus innebär förslaget i propositionen att räntebidrag skall kunna lämnas för en bostadsyta upp till 120 m?, medan bostadslån, liksom f. n., skall kunna lämnas för egnahem med yta upp till 180 m?. Mot detta förslag har utskottets moderata ledamöter reserverat sig. De har ingen erinran mot begränsning av räntebidragen men finner inte skäl att begränsa bostadens totala yta. Till detta är det bara att säga, att den styrning mot mindre småhus som riksdagen tidigare ansett bör gälla inte bör förändras. Bostadsutskottets ställningstagande är alltså att om folk vill bygga så stora småhus som moderaterna anser får de göra det, men då utan statliga räntebidrag och bostadslån. Jag vill göra den ytterligare kommentaren att vi centerledamöter i utskottet lämnat ett särskilt yttrande, där vi säger att det av moderaterna förordade systemet kan innebära en förenkling. Att vi inte ställer oss bakom det beror på att förslaget skulle innebära en ytterligare påfrestning på statsfinanserna. Vi menar att bostadskommittén bör diskutera det moderaterna tar upp i sin motion och lägga fram ett nytt förslag till bostadsfinansiering. Vad beträffar den moderata motionen och reservationen om riksdagens prövning av vissa frågor, har utskottet ingen annan uppfattning än motionären om att riksdagens prövningsrätt enligt grundlagen alltid skall hävdas. Men utskottet kan inte utifrån denna utgångspunkt instämma i vad som i motionen och reservationen anförts om att vissa räntebidragsfrågor skall underställas riksdagen för formliga beslut. Det bör vara till fyllest att regeringen i samma omfattning som hittills för riksdagen redovisar sin syn på t.ex. räntebidragssystemets utformning, såvitt frågorna faller inom regeringens beslutsområde. Jag vill göra denna reflexion: Motionären väljer sina exempel på frågor som enligt hans uppfattning bör ligga under riksdagens prövning, och naturligtvis kan riksdagen besluta om en annorlunda ansvarsoch beslutsfördelning än den nu rådande. Men utskottets majoritet har inte ansett det vare sig erforderligt eller rationellt att föreslå detta nu, och dessutom tillhör frågan också andra utskottsområden. Sedan några ord om bostadsbidragen. Utskottets majoritet, som alltså består av socialdemokrater och centerpartister, finner förslagen till höjningar av bostadsbidragen motiverade. Moderaterna och folkpartiet har i skilda reservationer yrkat avslag på regeringens förslag. Såvitt jag kan förstå gör man det med hänvisning till statens finanser. I utskottet har vi gjort den bedömningen att kostnadsökningarna inom boendet kan motivera den höjning av bostadsbidragen som regeringen nu föreslagit. Jag vill till Bertil Danielsson säga: Att vi inte tar upp frågan om bostadsbidragens utformning sammanhänger med att bostadskommittén har denna arbetsuppgift. Senast i dag har kommittén vid sitt sammanträde diskuterat utformningen av bostadsbidragen i fortsättningen. Vi kan ifrån utskottet inte heller stödja vpk, som ju vill höja mer än vad misk-politiska åtgärder misk-politiska åtgärder regeringen anser motiverat och försvarbart. Vpk:s förslag och det anförande som Tore Claeson höll innehåller synpunkter som framförts i tidigare debatter. När det gäller bidragens mer principiella utformning tycker jag, som jag redan har sagt, att vi skall avvakta pågående utredningsarbete. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till bostadsutskottets hemställan på alla punkter och avslag på reservationerna.
Herr talman!

Däri ligger kanske den största förtjänsten i förslaget. När det gäller differentieringen av bidraget med hänsyn till antalet barn är vi i gott sällskap med bl.a. bostadsstyrelsen, som i flera år har förordat just en sådan förändring. Jag vill med det sagda understryka att vi är överens om höjningarna av bostadsbidragen men att vi vill höja dem något mer genom att sätta inkomstgränserna och de övre hyresgränserna något högre. På det sättet vill vi undvika det förhållandet att många bostadsbidragstagare inte får ett öre mer i bostadsbidrag hur mycket deras hyror än höjs, eftersom de redan har nått upp till det tak som den övre hyresgränsen utgör. Än en gång: Vpk:s förslag har en mycket rättvisare profil gentemot de olika bostadsbidragstagarna. Det är detta som har gjort att vi igen har fört fram förslagen.